Herr talman! Jag konstaterar att industribyggande och kontorsbyggande tyvärr gynnas på bostadsbyggandets bekostnad hur reglerna än ser ut. Jag utgår från fakta. Jag är född och uppväxt i Stockholms stad. Jag har sett utvecklingen under 44 år, det är så gammal jag är. Jag är också stolt över Stockholm, och jag vill kunna vara det i fortsättningen också. Jag vill inte se en utveckling som är destruktiv. Det är det målet som jag arbetar för. Vi måste se verkligheten och upptäcka att hur reglerna än ser ut behöver de ändras för att vi skall nå de mål som vi har satt upp för oss, nämligen en mer levande stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser i balans.
Herr talman! Det som Jill Lindgren säger, då hon påstår att hon utgår från fakta, är inte riktigt. Hon sade bevisligen att reglerna gynnar byggande av industrilokaler, och det är inte rätt. Reglerna gynnar bostadsbyggandet, och reglerna har också gjort att det på senare år har byggts fler bostäder i Stockholmsområdet än åren dessförinnan.
Herr talman! T.o.m. fastighetsborgarrådet Mats Hulth konstaterar att kontoriseringen sprider sig. Det går tyvärr inte att återställa kontoriserade lägenheter till bostäder därför att reglerna är sådana som de är. De ansvariga i Stockholms stad har uppenbarligen problem med detta. Därför måste riksdagen och regeringen hjälpa till att lösa dessa problem. Det är klart att den starka inflyttningen också är ett stort problem. Även den måste vi göra någonting åt. Det kan vi exempelvis göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygden, vilket miljöpartiet föreslår.

Herr talman! Låt mig först livligt instämma i vad flera talare under förmiddagen har anfört om behovet av en regionalpolitik och behovet av järnvägskommunikationer. Sedan vill jag säga något om vårt försvar. Den gröna vägen syftar till ett humanekologiskt samhälle i fred, men i vårt fredsprogram finns naturligtvis också riktlinjer för hur vi menar att vårt försvar skall byggas upp. Det handlar då om totalförsvar — inte bara militärt försvar. Sverige är värt ett starkt försvar. I dag är det svagt. Totalförsvaret blir aldrig starkare än sin svagaste länk — oberoende av hur många JAS-plan vi bygger. Civilsamhällets sårbarhet är den svaga länken. Vi har i stort sett vidmakthållit och tekniskt utvecklat ett militärt försvar med utgångspunkt i andra världskriget och det kalla blockkriget. Samtidigt har vårt samhälle genom centralisering och storskalig energioch livsmedelsförsörjning utvecklats till något som är hart när oförsvarligt. Sabotage mot några transformatorstationer kan ögonblickligen lamslå landet. Hot mot Barsebäck kan tvinga oss att avträda Skåne ett tusen gånger snabbare än vi vann det. Brist på importerade drivmedel stoppar livsmedelstransporter och jordbruk. Vi kommer att kräla i stoftet för den som kan slå på strömmen eller förse oss med dieselolja.

Visst gör Civilförsvarsförbundet, överstyrelsen för civil beredskap och många andra ett aktningsvärt arbete, men får de tillräckligt stöd politiskt och massmedialt? Det militära försvaret i det gröna Sverige bör ses som en avdelning av en internationell polis med uppgift att vara fredsbevarande i vår del av världen. Vad kan då hota freden här? Man målar upp hotbilder utifrån alla de rustningar som finns och motsättningar mellan öst och väst. Kanske har detta ännu någon relevans i dag, men sannolikt inte på 2000-talet — och vi bygger ju försvar för den tiden. Hotbilden då kan vi bara gissa. Kanske är det då folkvandringstid igen, så att u-ländernas många människor börjar vandra mot Europa för att rättmätigen hämta hem vad vi med krämarkolonialism har tagit från dem! Hur skall vi möta dem? Knappast med pansarbrigader — hellre med den goodwill vi tidigare förvärvat genom bistånd. I vart fall är det fel att i försvarsplaneringen utgå från 70-talets hotbild. Låt oss i stället satsa på säkra kort som —- robust samhälle, —- utbildning i civilmotstånd och — internationell mänsklighet. Försvarsbeslut inför de närmaste åren måste sikta på en sådan omstrukturering samtidigt som vi inte genom snabba förändringar sprider osäkerhet och inbjuder till angrepp. I denna omstrukturering måste vi engagera alla människor. Vi för fram begreppet samhällstjänst, som bör omfatta alla män och kvinnor. Vad det gäller är att ge värnplikten ett annat innehåll — ett innehåll som känns meningsfullt. Då bör där finnas valfrihet. Där bör kunna ingå allt arbete som syftar till det robusta och försvarbara samhället. Utbildningstiden kan inte vara alltför kort, för det är mycket som bör ingå.

ÖB ställer oss inför valet att antingen avveckla armébrigader och regementen eller lägga till mera pengar. Men borde det inte finnas en tredje väg? Kan man inte ge våra landskapsregementen en stor uppgift inom hemvärn, civilförsvar och utbildning i civilmotstånd, organisation av landskapets försörjning med energi och livsmedel och så småningom ansvar för en utvidgad samhällstjänst? Naturligtvis behöver vi under de närmaste åren ett relativt starkt gränsskydd och militärt kuppförsvar. Sannolikt bör detta prioriteras på bekostnad av armébrigader med besvärlig mobiliseringstid. Avslutningsvis, herr talman: Låt oss alla ta ett ansvar för försvaret. De människor som arbetar inom försvarsmakten måste känna att landet är försvarbart och att vi alla medverkar, vare sig det sker genom blöjbyte, elektronikservice eller ålning medelst hasning.

Herr talman! Jag vill ta upp några områden, som bl.a. ur regionalpolitisk synpunkt är viktiga för mitt hemlän, Jämtlands län. Under valrörelsen var det särskilt en stor och viktig fråga som vi i centern ägnade oss åt. Det var vägfrågan. Innan riksdagen i våras beslutade om den närmaste framtidens inriktning på trafikpolitikens område och fördelning av vägpengar till olika trafikområden hade en hel del hänt i Jämtlands län i vägfrågan. Från olika håll ordnades uppvaktningar och påtryckningar via skrivelser. Vi hade personliga samtal med representanter för vägmyndigheterna, samtal vars innehåll inte minst var riktat till det ansvariga departementet och dess minister. Slutligen hade vi besök av trafikutskottet. Ledamöterna fick på ort och ställe själva erfara hur vägsituationen är i Jämtlands län. Men varken information eller självupplevelse hjälpte. Det hela resulterade i stort sett i ord fulla av välmening och förståelse. Men vi fick inte välbehövliga medel. e Så några fakta om vägförhållandena i Jämtlands län. Det är bara 53 20 av länets vägar som har beläggning. Medeltalet för landet är 70 96. En tredjedel av länets vägar har tjälrestriktioner under i genomsnitt två månader per år. Vad det innebär för skogsnäringen att inte kunna få virke fraktat från avverkningsplatser till sågverk och liknande anläggningar bör var och en begripa. Åkarna i de dåliga vägarnas län, Jämtlands län, kan dessutom visa upp sönderskakade fordon. De kan också redovisa höga reparationskostnader på grund av dåliga vägar. 50 broar i länet klarar inte EG:s bruttoviktsbestämmelser, och 40 96 av hela brobeståndet i länet är undermåligt — dvs. 213 broar. Det finns 450 km grusväg kvar i landets huvudvägnät — därav inte mindre än 240 km i Jämtlands län, alltså mer än 50 96 obelagda huvudvägar. I regeringskansliet kan man inte vara ovetande om behovet av rejäla satsningar på vägnätet i Jämtlands län. När det så eftertryckligt sägs från socialdemokratiskt håll att ”Sverige går för fullt” , vore det då inte på sin plats att se till att hela landet gör det? Jämtlands län hör ju också till Sverige! Ett viktigt villkor för att Jämtlands län skall få en chans att ”gå för fullt” — eller i varje fall starta ”förfulltgående” — är att vi får bättre vägar! Ett steg i rätt riktning vore att vägverket fördelade de samlade resurserna mera rättvist. Men det hjälper inte särskilt långt, om inte själva basen breddas — dvs. att vägverket tilldelas mer pengar att fördela! Hjälp till att få vägverket och regeringen att inse att Jämtlands län och människorna där är värda att få bättre vägar! Visa det i nästa anslagsomgång! Hela Sverige skall leva, har det sagts. Det målet måste ju också omfatta Jämtlands län, och bra vägar är utan tvivel grundläggande för ett levande län. Vid ett senare tillfälle kommer jag att ta upp jordoch skogsbrukets betydelse för vårt län. Det är klart att ESO-rapporten har väckt stor oro även i Jämtlands län. Man kan fråga sig om rapporten är beställd av regeringen. Misstanken finns att det kan vara så. Sedan vill jag peka på den oroande, förfärliga verklighet, herr talman, som många människor i Jämtlands län efter Tjernobylolyckan lever i. Tror berörda myndigheter att Tjernobylnedfallet är något som försvinner efter bara ett par år? Nog måtte man väl känna till att det tar ca 30 år innan giftet ”försvunnit”. Hur skall det bli för renskötande näringsidkare, fårägare och andra djurhållare i de smittade områdena i framtiden? Hur ser regeringen på framtidsmöjligheterna för oss som har drabbats av det radioaktiva nedfallet? Vi kan ju inte ta vara på älgkött och fisk, eller utveckla våra idéer om ökad odling av grönsaker, eller ta till vara och bearbeta bär och svamp osv. Idéer, framåtanda och arbetslust har vi i Jämtlands län. Det visar inte minst aktiviteten vid vår förnämliga högskola. Som exempel vill jag särskilt anföra sektionen för ekoteknik, där man på ett genialt sätt förenar undervisning, forskning och utveckling i en integrerad enhet mellan elever, lärare och experter i samverkan med näringslivet — helt i enlighet med vad statsmakterna har efterlyst. Vi kan och vi vill, vi som bor i Jämtlands län, men vi kräver en rättvisare behandling från statsmakten. Låt oss t.ex. få betalt för det vi producerar! 1 öre år i energiskatt enbart från Ragunda kommun. Ragunda får ca 30 milj.kr./år i skatteutjämningsbidrag från staten. Här kräver vi en ändring! Vi arbetar själva för ett levande län, men vi vill ha ersättning för det vi producerar till rikshushållet. Som avslutning på mitt lilla anförande om förhållandena i Jämtlands län vill jag citera Jämtlandssången, de allra sista raderna. Och nu är den stunden kommen som jag länge har sett fram mot, nämligen att jag får sjunga ett inlägg: ”Så tändom ånyo det hopp som våra fäder närt Prot. 1988/89:13 för slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt.” 21 oktober 1988 Det var Jämtland som talade genom mig. Meddelande om frågor

Herr talman! Hans Petersson har ställt följande frågor till mig: 1. Hur ser regeringen på förslagen om skattelättnader som ”ersättning” för ett nytt lönetak på låg nivå? 2. Vilka åtgärder kommer regeringen att föreslå för att en bättre utveckling av den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar skall kunna bli verklighet? Först vill jag upplysa Hans Petersson om att något lönetak inte har tillämpats eller kommer att tillämpas. Vad vi använt oss av inom det statliga avtalsområdet är, efter beslut av riksdagen, en utgiftsram för de statliga lönekostnadsökningarna. Kostnadsökningar som går utöver ramen skall mötas med effektivitetsoch produktivitetshöjande åtgärder eller andra slag av besparingar. Svaret på Hans Petersons första fråga är således att förslaget om sänkt inkomstskatt ingalunda avser att ersätta något lönetak. Vi har flera skäl för att sänka inkomstskatten. Ett viktigt skäl är att en sådan åtgärd innebär att den absoluta merparten av löntagarna kan få förbättrad köpkraft nästa år utan stora inflationsdrivande löneökningar. Som svar på den andra frågan vill jag peka på de förändringar i skatteutjämningssystemet som gäller fr.o.m. år 1989. De innebär att det sker en omfördelning mellan ”rika” och ”fattiga” kommuner och landsting, vilket ökar möjligheterna för alla kommuner att tillhandahålla en god social service till en rimlig kostnad för kommuninvånarna. Regeringen arbetar dessutom med en rad andra frågor för att underlätta och förbättra kommunsektorns verksamhet, t.ex. frikommunförsöket, reformen innebärande ett mer samlat ansvar för äldreomsorgen och grundskolereformen.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Han inledde med att säga att han vill upplysa mig om att det inte finns något lönetak. Hur man än konstruerar den cash limit som det var regeringens avsikt att genomföra under innevarande budgetår, även om det inte fungerade fullt ut, måste jag upplysa finansministern om att alla som är inblandade eller som kommenterar detta ser det som ett lönetak. Eventuella löneökningar måste ju rymmas inom utgiftsramen, vilket kan medföra att man måste göra en avvägning mellan en berättigad utveckling av verksamheten och högre löner. I de redovisningar som har gjorts i finansutskottet av hur denna s.k. cash limit eller utgiftsbegränsning har slagit ut har man uteslutande hållit sig till frågan om hur löneutvecklingen blev. Höll sig löneutvecklingen inom de ramar som regeringen tänkt sig? Debatten om en skattesänkning som ersättning för eventuella lönehöjningar genom avtal har förts på den privata sektorn ute bland fackföreningsfolk i ledande ställning också med anknytning till socialdemokratiska partiet. Det förs en allmän debatt om att man, om det nu går att bädda för en lönerörelse som inte medför så stora löneökningar, kan komma med skattesänkningar i stället. Enligt mitt sätt att se medverkar man då till att bolagen inte är med och finansierar den offentliga sektorn i den utsträckning som annars skulle vara möjlig. Strategin med återhållna löner har under hela 1980-talet medfört att vinsterna i företagen har blivit mycket stora. Vi hörde i dag på morgonen att de 200 största börsbolagen räknar med 75 miljarder i vinst i år, och man bedömer att det är en fyrdubbling sedan 1982. Jag kommer då in på den andra frågan: Borde inte en del av de här vinsterna ha använts för offentliga investeringar, offentlig konsumtion eller förbättringar av eftersatta områden inom den offentliga sektorn? På den frågan svarade finansministern att vi har ett nytt skatteutjämningssystem. Det systemet känner jag väl till, eftersom vi har varit mycket inblandade vid utformningen av det under de senaste två åren. Detta system har naturligtvis inneburit förbättringar på en del håll, bl.a. i min hemkommun. Men det finns också eftersläpningar och stora brister inom skola, vård, omsorg och kultur. Det skulle behövas ett lyft i form av nya resurser. Man skall inte bara tvingas hänvisa till att det nu har skett en bättre utjämning mellan kommunerna. Jag menar att det även behövs nya resurser. Det har förekommit diskussioner om att man kan behöva höja skatten inom kommunsektorn med i snitt 10 öre för nästa budgetår. I landstinget i mitt hemlän diskuteras en höjning med 50 öre för att man skall klara de ökade och eftersläpande behoven. Man kan diskutera om det finns ett lönetak eller inte, men faktum är ju att den ekonomisk-politiska strategin lett till enorma vinster för bolagen. Jag tycker att dessa vinster på något sätt skall användas för att utveckla också den offentliga sektorn. Jag tror att det skulle vara mycket skönt för alla som har röstat mot de borgerliga partiernas politik om de fick höra att regeringen nu tänker sätta någon ekonomisk verklighet bakom talet om att värna och utveckla viktigare områden inom den gemensamma sektorn. Jag vill därför delvis upprepa frågan i min interpellation. Kommer regeringen att föreslå några särskilda ekonomiska insatser för att förbättra eftersatta områden inom skola, omsorg, vård, kultur och utbildning, eller skall vi finna oss i det nuvarande begränsade ekonomiska läget och låta de stora behoven vara eftersatta?

Herr talman! Jag skulle väl egentligen inte blanda mig i finansministerns meningsutbyte med Hans Petersson, eftersom det nästan är att betrakta som en intern familjeangelägenhet. Men Hans Petersson har i sin andra fråga tagit upp ett problem som ligger även oss i folkpartiet mycket varmt om hjärtat, nämligen hur man skall bli av med de köer, brister och andra problem som i dag finns på det sociala serviceområdet. Jag tycker att finansministerns svar på denna fråga var ganska intetsägande. I dag tillhandahålls dessa tjänster — som finns på dagis, inom sjukvård, bl.a. i fråga om operationer och rehabilitering, inom omsorg och skola, m.m. — nästan enbart av kommuner och landsting. Om jag förstod finansministerns svar på ett riktigt sätt — det kanske kommer ett förtydligande — så kommer han knappast att föreslå några jättestora penningtillskott till kommuner och landsting, och jag förmodar att han inte heller gärna vill se stora kommunala skattehöjningar framöver. Det vill i varje fall inte vi i folkpartiet. Den intressanta frågan blir då: Hur skall man komma till rätta med de brister som finns i dag? Jag vill som exempel nämna dagis. Om man skall uppfylla det mål som vi här i riksdagen har beslutat om behövs det ungefär 30 000 fler dagisplatser per år. Nuvarande utbyggnadstakt är ca 20 000 platser per år, vilket alltså inte räcker. Väldigt många barn står i kö, och väldigt många barn kommer att fortsätta att stå i kö. Inte ens alla som har fått en plats på dagis kan vara säkra på att få behålla den, eftersom ett dagis plötsligt kan stängas på grund av att personalen slutar. Läget är således ganska bekymmersamt. När riksdagen hösten 1985 behandlade propositionen om förskola för alla uttalades det att det senare kunde bli aktuellt med en lag i vilken kommunerna ålades att ge en daghemsplats till alla som ville ha det. Men det blir nu alltmer uppenbart att bristen på dagisplatser och bristen på personal inte försvinner om man inte lägger om politiken. Jag menar därför att det nu finns skäl att överväga om denna lag skall bli verklighet, om man samtidigt tar bort lex Pysslingen så att kommunerna får möjlighet att utnyttja de enskilda alternativen för att leva upp till lagens intentioner. Jag vill fråga finansministern om regeringen är beredd att avskaffa lex Pysslingen, så att barn som i dag saknar dagisplats kan få rätt till en sådan. Svaret skulle utgöra ett mycket bra svar på Hans Peterssons andra fråga om vilka åtgärder regeringen kan föreslå för att få en bättre utveckling av viktiga sociala tjänster.

Då måste man tolka honom så att det bara är mellan olika offentliga producenter som konkurrensen skall ske, dvs. att enskilda alternativ fortfarande skall vara förbjudna. Men man kan också betona ordet ”även” i den mening som jag citerade, och då blir tolkningen en helt annan. Då blir det nämligen tillåtet med enskilda alternativ inom t.ex. dagis. Jag hoppas det är så meningen skall tolkas och att regeringen äntligen har givit upp sitt motstånd mot enskilda alternativ. Det skulle vara det absolut bästa sättet att möjliggöra en förbättring av tillgången på sociala tjänster. Jag skulle gärna se att finansministern förtydligade den mening som han själv använt vid två olika tillfällen.
Herr talman! Hans Petersson återvänder till en tes som han och hans partivänner inom vpk gärna kommer tillbaka till, nämligen att de höga vinsterna i näringslivet framför allt är ett resultat av att lönerna har stigit så litet. Jag måste säga att det tyvärr inte är så. Det hade varit något lättare att hantera situationen om det var en återhållsam löneutveckling som har skapat höga vinster. De höga vinsterna i dagens läge skapas framför allt av att företagen höjer priserna mycket kraftigt samtidigt som lönerna stiger mycket snabbt. Det gör att vinsterna och lönerna tillsammans medverkar till att åstadkomma det ingen egentligen vill ha, inflation. Sedan är det faktiskt så att statens inkomster från näringslivet och från vinsterna i näringslivet har ökat mycket kraftigt under 1980-talet. En mycket stor del av de ökade vinsterna har kunnat överföras till offentliga inkomster bl.a. därför att vinstutvecklingen har varit så snabb och därför att vi gradvis skärpt möjligheterna för företagen att skattemässigt skriva bort sina vinster. Så Hans Peterssons idé att vi skall föra över vinster till den offentliga sektorn är i dag ett faktum i mycket stor utsträckning. Den vägen har också medverkat till att skapa bättre finansiell balans i den offentliga sektorn. Hans Petersson ställde vidare frågan om regeringen är beredd till särskilda insatser för att man skall kunna tillgodose behoven inom vård, utbildning och omsorg. Jag antar att han med det menar ökade statsbidrag. Svaret är att regeringen för närvarande analyserar kommunsektorns ekonomiska läge. Vi skall ha överläggningar med representanter för kommuner och landsting. På grundval av vad vår analys och våra samtal med kommunrepresentanterna kommer att leda till skall vi återkomma till frågan om statens finansiella stöd till kommunerna i vanlig ordning, dvs. i budgetpropositionen för 1989, på det sätt som vi nu arbetat på under ett antal år. När det sedan gäller både den historiska utvecklingen för den kommunala verksamheten och framtiden är det inte bara tillgången på pengar som avgör om det är möjligt att tillgodose behoven inom vård, utbildning och omsorg. Jag vill säga att det alltmera är tillgången på arbetskraft som är den styrande faktorn. Kommunerna och landstingen har ökat sin sysselsättning med över 80 000 personer sedan 1982. Det har varit möjligt därför att vi också kunnat öka utbudet av arbetskraft mycket markant. I år räknar vi med en rekordartad ökning av arbetskraftsutbudet på närmare 60 000 personer. Men allt tyder på att utvecklingen åren framöver blir dramatiskt annorlunda, med en långt mindre snabb ökning av antalet människor som kommer att träda ut på arbetsplatserna. Ungdomskullarna minskar, och vi har nu faktiskt kommit upp i så höga tal beträffande förvärvsfrekvens att det egentligen inte finns så många fler utan förvärvsarbete som skulle kunna börja med sådant arbete. Utvecklingen både på den offentliga sektorn och inom näringslivet kommer alltså under de närmaste åren att präglas av — och präglas redan av — bristen på arbetskraft. Därför måste man ställa sig frågan vilken mening det är att tillföra den offentliga sektorn kraftigt ökade finansiella resurser, om det inte finns människor att anställa för dessa pengar. Vi måste ändå, Hans Petersson, ha en industri som fungerar, och vi måste t.o.m. ha folk i handel och andra näringar för att samhället skall fungera. Vi kan inte stoppa in all ökning av arbetskraftsutbudet i den offentliga sektorn. Det blir svåra avvägningar som måste göras åren framöver beträffande hur vi skall hantera alla de krav som kommer att ställas på ökade insatser på olika områden, där det kanske inte i första hand är pengarna som styr utan tillgången på människor som kan ta sig an de arbetsuppgifter som finns. Därmed tycker jag att jag på sätt och vis också har svarat på Anne Wibbles fråga. Om det är bristen på arbetskraft som är vårt problem, då förstår jag inte att det skulle bli mer folk därför att barndaghem drivs i privat regi än om de drivsi offentlig regi. Det blir väl inte fler människor tillgängliga för arbete i vårt samhälle om man byter huvudman för barnomsorgen. Detta innebär att det, i varje fall beträffande det här problemet, inte är någon lösning att avskaffa lex Pysslingen.

Herr talman! Jag beklagar det begränsade tidsutrymme som vi har för att föra den här debatten — jag har nu bara tre minuter på mig. Finansministern tar upp många frågor och säger att vi driver en tes om att det framför allt är vinsterna och de låga lönerna som har bidragit till löneutvecklingen. Naturligtvis är det inte bara fråga om detta, utan det finns även en rad andra faktorer i den internationella konjunkturen och mycket annat — det vet också finansministern. De flesta ekonomer är rätt förvånade över att det fortfarande går på högvarv inom industrin och världshandeln. Men det finns ett samband mellan pris, lön och profit, som finansministern nu också berörde. Han sade att företagen ökar priserna så mycket. Det är ju ett av skälen till att löntagarna känner att de håller på att halka efter. Det är roligt att finansministern berör prisfrågan. Under hela 80-talet har det ju varit en väldig fixering vid lönernas betydelse för inflationen, och man har nästan inte alls talat om priserna. Jag välkomnar finansministern in i denna debatt. Beträffande frågan om den offentliga sektorns möjligheter att utveckla är det så att man har snålat, hyvlat, spart och gnetat i tio års tid nu, och det finns stora behov. Samtidigt har man inte kunnat erbjuda vettiga scheman och tillräckligt bra löner och arbetsförhållanden, utan det har strömmat över en väldig massa folk till den privata sektorn. Jag vet att det är svårt att rekrytera folk i dag till det ganska tunga arbetet inom t.ex. vården, och inom barnomsorgen finns det många exempel på att det är svårt att rekrytera folk. Detta har naturligtvis indirekt att göra med ekonomiska resurser, samtidigt som man inte kan blunda för att t.ex. vården har oerhört mycket att göra med att ta reda på de människor som slås ut från industrin, i en ganska inhuman produktionsprocess. Arbetsmiljöfrågorna har ju också regeringen själv sagt är viktiga, och vi vet att förtidspensionering och utslagning kostar enorma summor varje år. Detta är en kretsgång som måste brytas, och det finns också ett ekonomiskt samband. Jag får tacka Anne Wibble för att hon blandade sig i debatten. Hon åskådliggjorde på ett mycket enkelt sätt vad som sker om man håller kommunerna på sparlåga för länge. De borgerliga partierna, finansministern, vill att man från statens sida skall försöka begränsa bidragen och samtidigt pressa ner skatterna. Även ute i kommunerna kanske många borgerliga partier sitter och försöker pressa ner skatterna. Försöker man sänka skatterna blir det till sist så små resurser att det framtvingas en privatisering av viktiga verksamheter som borde ligga i samhällets regi. Det är då inte längre fråga om något slags ideologiskt hänsynstagande eller att man skall ta hänsyn till sådant som jag hoppas att finansministern och jag är överens om, nämligen att man skall ha en bred och rättvis fördelning av samhällets resurser och tjänster.

Herr talman! Det är inte bara tillgången på pengar utan kanske främst tillgången på arbetskraft som begränsar möjligheterna i dag, sade finansministern. Han sade vidare att ett slopande av lex Pysslingen inte skulle hjälpa i det läget. Detta är faktiskt helt fel. Ett slopande av lex Pysslingen skulle hjälpa högst avsevärt. Vad skulle det innebära? Jo, det skulle innebära att det skulle finnas flera alternativa arbetsgivare och en chans för dem som så vill att starta egna daghem. Många kvinnor inom barnomsorgen vill göra det. Man skulle då få betydligt bättre möjligheter att behålla den personal som i dag finns. Den personalen är utbildad för och vill arbeta just med vård av barn. Jag menar att det skulle bidra högst avsevärt till att avhjälpa de brister som finns i dag, om man tog och slopade lex Pysslingen. Jag vill därför upprepa min fråga till finansministern om regeringen är beredd att avskaffa den här lagen, som i praktiken förbjuder enskilda alternativ inom daghemsverksamheten. Det skulle också ha det goda med sig — eftersom finansministern tar upp bristen på arbetskraft — att ett antal personer, förmodligen främst kvinnor, som i dag hindras från förvärvsarbete på grund av bristen på daghemsplatser får möjlighet att delta i förvärvsarbetet. Man skulle faktiskt få ut flera människor på arbetsmarknaden, och därmed något avhjälpa den arbetskraftsbrist som vi i dag har. Jag vidhåller att frågan är högst motiverad, särskilt med hänsyn till det svar som finansministern gav. Jag vill gärna ha ett svar på frågan om regeringen är beredd att avskaffa lex Pysslingen.
Herr talman! Jag tycker inte, Hans Petersson, att vårt agerande under de gångna åren tyder på någon ensidig fixering vid lönerna, såsom det enda problemet när det gäller inflationen. Vid fyra tillfällen har vi haft prisstopp — som har varit både omfattande och långvariga — där vi genom regleringar direkt har hindrat företagen att höja priserna. Vi har gjort det i akt och mening att den vägen få utrymme för höjda reallöner och en uppbromsning av de nominella lönernas, penninglönernas, ökning. Tyvärr måste vi konstatera att det inte har lyckats. Prisstoppen har inte fungerat på det sättet. Detta har naturligtvis gjort att när vi har släppt prisstoppen så har företagen försökt kompensera sig för den period då de hindrades från att höja priserna. Vi har i hög grad intresserat oss för prissättningens betydelse. Nu vill vi, herr talman, ta ytterligare steg i den riktningen för att bl.a. bekämpa monopol och regleringar som driver upp priserna och hindrar en fri konkurrens. Vi skall minsann fortsätta att engagera den ekonomiska politiken och samhällets institutioner i en kamp mot inflationen. Jag tycker inte heller att benämningen sparlåga är någon bra beskrivning av hur den kommunala elden brinner för närvarande. Som jag sade har kommunerna ökat antalet anställda med över 80 000 personer. Det tyder inte på att de har legat stilla. För närvarande expanderar den kommunala verksamheten i en takt på 2 26 per år, om vi lägger ihop primärkommuner och landsting. Deras problem är i stället att de stöter i väggen i vad gäller tillgången på folk. Det gäller naturligtvis framför allt i storstadsområdena och i liknande områden, där vi i dag har en mycket stram arbetsmarknad med hög efterfrågan på arbetskraft, vilket i och för sig ses som ett positivt resultat av den förda politiken. Till Anne Wibble kan jag svara: Nej, regeringen avser icke att upphäva den lagstiftning som nu gäller beträffande privat barnomsorg. Däremot tror jag att det är en självklarhet som Anne Wibble uttrycker att om man förbättrar lönerna, arbetsvillkoren och över huvud taget skapar bättre förhållanden för personalen inom ett visst område, så kommer man att suga till sig fler, och man kommer att kunna behålla dem som redan finns där. Men det finns ingenting som säger att inte detta kan åstadkommas även om det är kommunerna som driver barndaghemmen.

Finansministerns senaste svar var intressant. Han säger att man skall gå vidare med åtgärder mot monopol osv. Till detta är väl bara att säga att det är bra om man går vidare efter vissa framgångslinjer. Men jag tycker att man borde lägga på några extra kol när det gäller regionalpolitiken. Det är utan tvivel så att det innebär stora förluster för samhället att människor skall behöva strömma till redan överhettade regioner eller bli kvar i arbetslöshet i t.ex. Bergslagen, som jag kommer ifrån. Att tvingas flytta innebär att man får riva upp hela sitt sociala liv och lämna det sätt på vilket man är van att leva. En etableringsstyrning vore att välkomna, så att man fick tillbaka en del av produktionen till de gamla industriregionerna. Det finns områden där man har arbetskraft som inget hellre vill än sätta händerna i arbete. Sedan detta med sparlåga. Man kan väl inte avskärma sig så från verkligheten att man låtsas att man inte känner till att tiden från 1976 och fram till ungefär 1986 innebar sparlåga för kommunerna och därmed mycket stora problem: nedskärningar av verksamheter, begränsningar i öppettider, sparsamhet med personal och mycket annat. Detta måste nu rättas till, om man vill komma tillbaka till den utveckling som man hade tidigare. Jag minns från en utfrågning inför finansutskottet i våras hur tunga socialdemokratiska företrädare för kommuner sade att regeringens indragningar sedan 1982 inneburit ungefär 5 kr. i kommunalskatt. Det sker inte utan att man begränsar verksamheten, finansministern. Man befinner sig faktiskt i verkligheten när man säger att kommunerna behöver en bättre utveckling än de har just nu. Jag tycker att de mycket stora vinster som har producerats under lång tid och som ser ut att fortsätta att produceras borde genom en offensiv skatteeller investeringsstyrningspolitik komma den offentliga sektorn till del på olika sätt. Vi har lagt fram förslag om det, och jag hoppas att det kommer fram något sådant ur regeringens tänkande under hösten.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är villig att nu omedelbart lägga fram förslag om att slopa skatten på miljövänlig bensin för arbetsredskap. Bakgrunden till interpellationen är de arbetsmiljöproblem som uppstår vid användning av vanlig motorbensin i bl.a. motorsågar. Jag vill först erinra om att arbetsmarknadsministern den 22 mars i år till svar på en interpellation från Lennart Brunander angav att ett särskilt forskningsprojekt initierats för undersökning av olika bränslen för motorsågar. Projektet beräknades kunna vara färdigt i november i år. Därefter skulle ställning tas till vilka åtgärder som kan bli aktuella. Det nämnda projektet har ännu inte avslutats. Det finns därför inte redan nu något tillräckligt underlag för att bedöma vilka skärpta krav som kan behövas vad gäller bränsle för t.ex. motorsågar. Givetvis är det mycket viktigt att de arbetsmiljöproblem som framkallas av olämpliga motorbränslen snabbt får sin lösning. Regeringen kommer att verka för att så blir fallet. Men jag är inte övertygad om att en slopad skatt på nya arbetsmiljövänliga bränslen är den effektivaste och bästa metoden för att säkerställa en användning av sådant bränsle. Tidigare erfarenheter visar att skattesatsdifferentieringar oftast är ett mycket trubbigt instrument. Sådana åtgärder leder ofta till administrativa och kontrollmässiga problem. Även om man slopar skatten på miljövänligt bränsle skulle förmodligen priset på bränslet vara väsentligt högre än priset på vanlig bensin. Enligt min mening bör därför enklare och effektivare åtgärder än en skattesänkning användas för att se till att miljövänliga bränslen för arbetsredskap kommer till allmän användning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Orsaken till att jag tagit upp frågan är helt enkelt att arbetsmiljöproblemen vid användning av motorsåg och andra arbetsredskap ökar undan för undan, eftersom de bränslen som vi använder och har använt successivt har försämrats. Bakgrunden till denna utveckling har jag kort beskrivit i min fråga, nämligen hur man ur råoljan försöker få ut alltmer drivmedel. Då får man använda nya metoder, som gör att bränslet inte passar för den här typen av motorer. Finansministern säger i sitt svar att det givetvis är ”mycket viktigt att de arbetsmiljöproblem som framkallas av olämpliga motorbränslen snabbt får sin lösning. Regeringen kommer att verka för att så blir fallet.” Det är mycket bra. Frågan är bara: När, och hur? Några svar på dessa frågor får jag inte i dag. Det är riktigt att jag ställde en fråga till arbetsmarknadsminister Ingela Thalén i våras och att hon då svarade att det pågående projektet skulle avslutas och att överväganden därefter skulle göras. Den fråga som jag har tagit upp nu har dock inget egentligt samband med det projektet annat än att det handlar om samma sak. Detta projekt går väl ut på att ta reda på hur ett bränsle av den här typen skall vara beskaffat samt pröva ett antal bränslen. Min fråga gällde på vilket sätt vi kan stimulera människor som använder bränsle att i stället använda bättre bränslen. Frågan har aktualiserats av den anledningen att det vid kommande månadsskifte eller något senare kommer att lanseras ett nytt bränsle som fyller de krav som man rimligtvis kan ställa på ett nytt bränsle, som alltså inte medför de hälsorisker som dagens bränslen medför. Den som kör motorsåg utsätts ju för denna påverkan i princip hela dagen; man utsätts för ångor då man fyller dunken hemma, innan man går till skogen, man utsätts för ångor då man tankar motorsågen i skogen och dessutom hela tiden man arbetar. Frågan aktualiserades speciellt den gångna vintern då vi hade väldigt mycket snö. De som arbetade i skogen fick då gräva sig ner utefter trädet och såga längst ner. Då fick de stoppa ner huvudet i luften i gropen vid stammen, och den luften var inte alltför nyttig. Problemen uppkommer emellertid inte bara då. De uppkommer över huvud taget då avgaser från motorsågen inte försvinner utan stannar runt om den som arbetar, t.ex. en varm dag. Jag har själv erfarenhet av detta, så jag vet hur detta fungerar. Den enskilda individen borde naturligtvis själv först och främst vara intresserad av att skaffa sig det nya bränslet, men också samhället måste ha ett stort intresse av detta, eftersom arbetsmiljön framkallar besvär och sjukdomar. Det måste alltså vara ett samhällsintresse att förbättra den arbetsmiljö som de har som arbetar i dessa ångor. Mot den bakgrunden vore det bra om samhället stimulerade en övergång till andra bränslen genom att minska kostnaden för användningen av de nya bränslena. Då finns det större chans att fler, för att inte säga alla, kommer att använda det nya bränslet. Nu säger finansministern att det finns andra, bättre och effektivare, system att ta till. Då är min fråga: Vad är detta? Vilka system är det? Jag är i och för sig inte ovillig att diskutera andra och bättre sätt om det finns sådana. Presentera i så fall de nya systemen och tala om hur vi skall göra så att vi får en diskussion om saken. Så länge finansministern eller någon annan inte kommer med några andra förslag är det ju slopad skatt som vi har att diskutera. Därför vore det bra om finansministern kunde ompröva sitt ställningstagande och se om det inte vore möjligt att förbilliga bensinen genom att sänka skatten. Jag välkomnar gärna andra förslag också. Jag skulle dessutom gärna vilja få finansministerns synpunkter på de nya förslagen och besked om när vi kan få förslag från honom i denna fråga. Det är nämligen viktigt att introducera nya bränslen mycket snart. Huggningen pågår väl hela året, men den mest intensiva perioden är under vintern, och då är också bekymren störst.
Herr talman! Jag kan förstå om Lennart Brunander är otålig och vill att det här skall skyndas på, men jag tycker han begär för mycket när han kräver att jag nu omedelbart skall lägga fram förslag om att slopa skatten på miljövänlig bensin för arbetsredskap, innan vi ännu har fått något som helst underlag för att avgöra vilka bränslen som är arbetsmiljövänliga. Vi skriver ännu oktober månad. Det forskningsprojekt som sattes i gång i våras skulle bli färdigt i november. Enligt vad som har upplysts mig har man inte ännu kommit så långt i försöken att man är beredd att säga att de bränslen som skulle ersätta bensin skulle vara helt ofarliga. Innan man är färdig med försöken vill man inte uttala sig om huruvida inte de nya bränslena i sin tur har arbetsmiljöproblem i släptåg. Det gör att det är ganska fåfängt att i dag diskutera ens metoderna för att stimulera användningen av en viss typ av bränsle, innan vi vet riktigt vad det är fråga om, vilka definitioner det skall ha, vilka kemiska bestämningar man skall göra av bränslet i fråga, osv. Men jag kan försäkra att kommer det fram resultat som visar att vi har ersättningar för vanlig motorbensin som undanröjer de problem som för närvarande finns inom skogsbruket, så kommer vi att vidta åtgärder som inte bara skall göra det möjligt att använda sådana ersättningsbränslen utan också se till att de verkligen kommer till användning.
Herr talman! Finansministern säger att det inte är säkert att det nya bränsle som man får fram kommer att vara helt ofarligt. Jag tror inte heller man kan klara av att ta fram ett bränsle som är helt ofarligt, men det kommer att vara mycket bättre ur hälsosynpunkt än de bränslen vi har i dag. Det är ju det som är målsättningen, och det är det som projektet arbetar med. Egentligen är det två problem här. Det ena är att ta fram ett nytt bränsle som fyller dessa krav. Det andra är att skapa ett system som stimulerar användningen av det. Man kan jobba parallellt på dem. För närvarande håller man på att ta fram, och har egentligen också fått fram, ett nytt bränsle. Däremot görs egentligen ingenting när det gäller stimulanser och möjligheterna att få människor att använda detta. Finansministern säger att om det funnes kriterier så skulle han gärna lägga fram förslag. Här finns ju ett förslag på hur detta bränsle skall se ut: det skall Prot. 1988/89:14 ha starkt sänkt blyhalt, egentligen inget bly alls, bensenhalten skall vara 25 oktober 1988 betydligt lägre, svavelhalten skall vara mycket låg och framför allt skall det ha ett lägre ångtryck, så att det inte förgasas lika lätt. Vidare skall det inte innehålla en massa krackade komponenter, och inte heller skall det innehålla alkoholer. Det är ett koncept på ett nytt bränsle som redan finns och som kommer att lanseras ganska snart, så det stämmer inte riktigt att det inte finns definierat. Det är också prövat. Naturligtvis kan man inom projektet komma fram till att man behöver göra förändringar i det bränslet också, och då måste man naturligtvis ställa andra krav. Min fråga är om inte finansministern vill medverka till att man samtidigt, parallellt, kan bli klar med ett stimulanssystem för att få en rivstart på användningen. Det skulle vara bra för dem som jobbar med detta.

Fru talman! Birger Schlaug har frågat mig om jag är beredd att medverka till att statsråden engagerar sig mer i frågedebatterna. I frågan påstås att statsråden inte respekterar frågestunden, att de är ohövliga och att demokratin kränks. Jag vänder mig med kraft mot påståenden av den här karaktären. De är enligt min mening felaktiga. Eventuella åtgärder för att göra frågestunderna mer intressanta och givande bör därför ha en annan utgångspunkt. Riksmötet 1987/88 behandlade frågan om formerna för frågor och interpellationer till statsråd. Konstitutionsutskottet konstaterade då att utfallet av det försök med nya debattformer som pågått under valperioden 1985-1988 i huvudsak har varit positivt. Av den anledningen kommer också försöket med kammarens nya arbetsformer att fortsätta under innevarande riksmöte. Antalet frågor och interpellationer uppgick under föregående riksmöte till 535 resp. 260. Den nya ordningen för frågeinstitutet har inneburit en mycket stor arbetsinsats från regeringskansliets sida. Handläggningstiden för varje frågesvar har kortats i syfte att öka aktualiteten och därmed stärka riksdagens ställning i den politiska debatten. Syftet med frågeinstitutet är att enskilda riksdagsledamöter kan ställa frågor till regeringen och få dem besvarade om möjligt inom blott några dagar. Trots detta kan det ifrågasättas om frågeinstitutet tillräckligt fyller sin avsedda funktion. Då jag tror att den väckta frågan har något vidare aspekter än Birger Schlaug tar som utgångspunkt, finner jag skäl att utformningen av frågestunderna diskuteras vidare i lämpliga fora.

Fru talman! Jag får tacka statsministern för svaret. Det skall man ju göra. Det var ett intressant svar så till vida att också statsministern tycker att vi skall diskutera vidare om arbetsformerna. Det är bra. Frågestunden infördes för att vi skulle få mer intresseväckande, livfulla och livaktiga debatter. Sedan kom Roine Carlsson. Jag tror att frågestunden är viktig för att göra riksdagsdebatten mer levande. Det är lätt att begravas i riksdagsarbetet som det ser ut i dag, med utskottens fenomenala och sofistikerade motionsslaktande och debatter som få ids lyssna på, eftersom personkulten fokuserar allt kring partiledarfigurerna. Ibland läggs interpellationsdebatter också på tider när det pågår annat i huset. Jag tror att arbetsformerna i riksdagen måste ses över. En debatt utanför Domus i Vingåker, en liten kommun, väcker ofta mer uppmärksamhet än en debatt i riksdagen. Här har vi ett gemensamt ansvar, alla vi som sitter här: att förändra, förnya och förkasta sådant som är förlegat. Det räcker inte att vi har fått igenom ett kofttillstånd här i riksdagen, utan vi måste förändra och förnya så att riksdagen blir mer levande. Jag har sett på hur statsråden har skött detta med frågestunderna. Jag kan nämna tre statsråd som exempel: Roine Carlsson har fått åtta frågor. Han har läst upp åtta tjänstemannasvar och sedan vägrat debattera och dödat debatten direkt. Sven Hulterström har fått nio frågor, läst upp sex tjänstemannasvar och tre gånger tagit en replik och sedan dödat debatten. Kjell-Olof Feldt har fått nio frågor, läst upp fem tjänstemannasvar och sedan snabbt dödat debatten. Har statsministern några synpunkter på detta? Har statsministern någon åtgärdsplan för att få fart på statsråden, eller skall förmusslingen fortsätta? Finns det någon tidplan för statsministerns åtgärdspaket?

Fru talman! Jag noterar att Birger Schlaug slog fast att vi har ett gemensamt ansvar. Det tycker jag var en bättre utgångspunkt än den som Birger Schlaug hade i frågan till mig. Den grundläggande frågan i detta sammanhang är naturligtvis vilket syfte frågeinstitutet skall uppfylla. Skall frågestunderna i första hand utnyttjas till att riksdagsledamöterna skall kunna få snabba svar på konkreta frågor, eller skall de, som Birger Schlaug är ute efter, mer allmänt syfta till en debatt i kammaren? Här finns en motsatsställning. Väljer riksdagen att understryka det förstnämnda kan man besvara fler frågor, kanske också med kort varsel. Väljer riksdagen däremot det andra alternativet, att öka utrymmet för debatt i samband med frågestunderna, finns utrymme för färre frågor. Låt oss utgå från dagens frågestund där vi har 30 frågor. Om vi har tio minuter sammantaget per fråga, måste vi avsätta fem timmar för denna frågestund. Jag tror, uppriktigt sagt, inte att vi skulle få ett större intresse om vi genom fler repliker förlängde frågestunden, utan jag tror att det i så fall behövs mycket mer radikala åtgärder. Jag skulle inte vara främmande för att diskutera en förändring i riktning mot den modell man har i det engelska parlamentet, där man har en oerhört intensiv debatt, men naturligtvis med färre frågor. Man får bestämma sig för om man vill utnyttja frågeinstitutet till att ställa ett stort antal frågor till regeringen och få svar på dem. Då får man ha ungefär det nuvarande systemet. Vill man ha debatt, måste man ompröva antalet frågor och lägga tyngdpunkten på debatten. Jag skulle inte vilja avvisa det andra alternativet.
Fru talman! Vi fick höra att det ställdes 535 frågor förra året. Men var det egentligen 535 svar? Det är tvivelaktigt om frågorna besvarades. Vi har sett lysande exempel vid de enkla frågestunder som har varit hittills, att det inte har varit svar på frågorna. Statsministern talar om radikala åtgärder. En radikal åtgärd vore kanske att ta vissa statsråd i örat. I slutet av den allmänpolitiska debatten hölls ett anförande som egentligen var en politisk bomb i denna sal. Det var Elisabet Franzén som gjorde ett debattinlägg om makten och de stolta orden i regeringsformen: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Med iskall klarhet kläddes makten av, och de stolta orden i regeringsformen föll platt till marken. Anklagelsen var både djup och förtvivlad, och mycket berättigad, men ingen tycks ha uppfattat vad Elisabet Franzén sade om den allmänpolitiska debatten. Om hon hade sagt detta på torget i Vingåker hade det blivit en reaktion, men här i riksdagen blev det inte det. Vi måste alltså se över riksdagsarbetet. Och jag tycker att de öppningar som Ingvar Carlsson har gett bådar gott. Men, som sagt, minska personkulten och ta statsråden i örat redan nu.
Fru talman! För det första tror jag faktiskt att det inte är tjänstemannasvar som statsråden avlämnar. Svaren är delade till hela regeringen, och statsråden svarar i regeringens namn. För det andra tror jag att statsråden lämnar svar på frågorna. Men jag har också noterat att det ibland ställs nya frågor under debattstundens gång, vilket egentligen inte är avsikten. För min del kommer jag nog att låta statsråden själva avgöra om de skall gå uppi replik i debatterna eller inte. Birger Schlaug säger: Ta statsråden i örat. Jag vet inte hur det går till i miljöpartiet, men det socialdemokratiska partiet är ett parti med ett betydande demokratiskt inslag där man har förtroende för varandra, och jag kommer att låta statsråden använda sitt omdöme när det gäller att delta i debatterna i kammaren. Jag tror att det ger det bästa resultatet. Jag vill emellertid understryka att jag är öppen för en diskussion om hur vi skall ha det i framtiden. Jag tror att det vore bra om man, framför allt i riksdagen, tog upp den debatten. Från regeringskansliets sida skall vi gärna medverka om så önskas.
Fru talman! Dåliga svar väcker ofta nya frågor. Därför ställs det ofta nya frågor i replikrundorna. Jag vill också upplysa statsministern om att vi i miljöpartiet inte behöver någon som tar oss i örat, eftersom miljöpartisterna sköter sig ganska bra. Jag vill emellertid upprepa exemplet med försvarsminister Roine Carlsson. Han fick åtta frågor och lämnade åtta tjänstemannasvar, men gick inte uppi någon replik, trots att ytterligare frågor hängde med. Det är litet dåligt. Men det är bra att statsministern och regeringen är villiga att se över detta, det är positivt.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag tycker var ganska omfattande. Jag hoppas att vi — på alla de områden som utrikesministern räknade upp där vi skall hjälpa Estland och så småningom även de andra baltiska republikerna som har påbörjat en härlig utveckling, om jag får uttrycka mig på det sättet — skall kunna uppnå konkreta resultat med vår hjälp. Jag hoppas också att vi via FN skall kunna påverka den utveckling som har påbörjats. Jag tror att jag nöjer mig med detta, eftersom jag är nöjd med svaret.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för ett svar om vilket jag inte kan anse annat än att det var artigt och långt ifrån ohövligt, som herr Schlaug sade. Däremot kan man kanske inte säga att det var ett snabbt svar på konkreta frågor, som statsministern nyss var inne på. Det är nämligen så, fru talman, att jag ställde frågan för nästan en månad sedan med anledning av att det förekom olika uppgifter, och inte bara i svenska tidningar, om att Sovjet nu hade börjat tänka om och stoppat uttåget ur Afghanistan. Jag har under de år som kriget pågått i Afghanistan lärt mig att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Det var därför jag lämnade in frågan. Nu har jag och utrikesministern ungefär samma uppgifter, och jag kan inte tänka mig annat än att återtåget kommer att fortsätta. Men jag har lärt mig att det är viktigt att ständigt vara vaksam när det gäller Sovjets ockupation av Afghanistan. Utrikesministern säger i sitt svar: ”Enligt regeringens uppfattning har Sovjetunionen allt att vinna på att dra tillbaka trupperna inom avtalad tid.” Det råder ingen oenighet mellan utrikesministern och mig om den saken. Jag skulle faktiskt vilja tillägga att de som framför allt har något att vinna är de som vunnit kriget, nämligen den afghanska befolkningen.

Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag skulle gärna vilja ha litet mera definierad information på flera punkter där Tibet genom Dalai lama framställt krav. Man begär att Kina skall överge sin befolkningsinfiltration i Tibet, något som verkligen hotar hela det tibetanska folkets existens. Vidare begär man att tibetanerna skall ha fundamentala mänskliga rättigheter och demokratisk frihet. Sedan kommer vi till den allvarliga punkten: att återställa och skydda Tibets miljö och medverka till ett förbud mot att man i Tibet dumpar kärnkraftsavfall. Dessa är de viktigaste punkterna, och jag skulle gärna vilja ha ett besked där från utrikesministern.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret och konstaterar att UD ju agerat med föredömligt högt tempo i denna fråga. Jag vill trots detta göra några kommentarer. Det inträffade visar att det finns anledning att ifrågasätta vad man ofta tidigare trott, att DC 3-an störtade över Östersjön. Den kan alltså ha tvingats in över sovjetiskt område för att sedan gå ett okänt öde till mötes. Just nu är det läge att hos sovjetiska myndigheter begära efterforskningar av vad som har hänt. Det finns ju i Sovjetunionen en öppenhet i dag som vi sett prov på i större politiska sammanhang. Det är nu så pass länge sedan detta hände, under Stalinåren, att det knappast kan finnas några bindningar eller någon prestige från någons sida när det gäller att agera i denna fråga. Staten har som arbetsgivare speciellt ansvar för att ta upp och aktualisera frågan, även om det självfallet ytterst, som också framhålls, är en humanitär fråga. Det handlar om åtta svenskar vars öde vi inte vet någonting om och som faktiskt fortfarande kan vara i livet. Jag tycker det är bra med de omfattande aktioner som har genomförts för att efterforska ödet för en annan svensk, Raoul Wallenberg. Jag menar att samma omfattande arbete nu måste sättas i gång för de åtta försvunna svenska flygarna.

Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret, men jag tycker nog att det är mycket hovsamt hållet. Vi har nere i Linköping haft kontakter med kurder sedan händelsen i staden Halabja inträffade. De är av den bestämda uppfattningen att vi här i Sverige agerar alldeles för tyst i den här frågan. Jag är därför litet besviken över att Sten Andersson inte hade litet mer att komma med i dag. Regeringen har vid flera tillfällen, säger man, gjort klart att man ser med oro på frågan om kurderna. Tydligen har detta inte nått oss lekmän tillräckligt, för vi har inte uppmärksammat det. De som över huvud taget har engagerat sig i frågan så att det har märkts är några enstaka personer som har skrivit i massmedia. Våra kamrater kurderna i Linköping blev oroade när vapenvilan trädde i kraft. De hade långt tidigare sagt att den skulle komma att innebära svårigheter för dem, eftersom den irakiska regimen genom den får chans att använda resurser till att förgöra det kurdiska folket. Det är tal om ett folkmord — allt fler inser det nu. Därför är det viktigt att vi stöttar inte minst generalsekreteraren i Röda korset, Anders Wijkman, när han vädjar till regeringen att ta itu kraftfullt med frågan. Det är egentligen två saker som vi måste reagera mot. Den ena är självfallet att man använder giftgas — det är ju förbjudet sedan 1925. Den andra är att den grupp med representanter från 40 länder som sedan 1972 arbetar med sådana frågor inte har kommit särskilt långt med frågan. Jag får återkomma senare.

Fru talman! Då får jag fråga utrikesministern: Har Sten Andersson själv tagit kontakt med den irakiska regeringen eller på annat sätt fördömt just den irakiska regeringen, som använder de här kemiska stridsmedlen?

Fru talman! Då vill jag fråga: Vilka åtgärder skall Sten Andersson vidta nu för att den allmänna opinionen skall få klart för sig att Sverige på ett mycket kraftfullt sätt har reagerat i den här frågan? Vi i Linköping kommer att följa den mycket uppmärksamt, och förmodligen kommer vi också här i riksdagen att bilda en grupp som skall följa frågan ytterst noggrant.

Fru talman! Kommer Sten Andersson att själv ta kontakt med den irakiska regeringen och säga klart och tydligt att Sverige inte tolererar det här?

Fru talman! Vi skall återkomma både från Linköping och, tror jag, här från riksdagen med frågor, om situationen för kurderna inte förändras.

Fru talman! Margareta Persson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att läkarna blir mer uppmärksammade på sjukdomsgrupper, t.ex. primär fibromyalgi, för att uppmärksamma patienternas lidande och få dem att bli tagna på allvar. Enligt hälsooch sjukvårdslagen skall vården och behandlingen så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. I läkarnas grundutbildning uppmärksammas numera vikten av att lyssna på patienten och framhävs respekten för den enskilde på ett helt annat sätt än tidigare. En patients berättelse om sina besvär skall således alltid tas emot med respekt och medkänsla. Enligt den allmänna läkarinstruktionen skall läkaren meddela de råd och föreskriva den behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det åligger socialstyrelsen att följa den vetenskapliga utvecklingen och — när den finner att särskild information behövs — gå ut med information eller underlag för vårdprogram. Mot denna bakgrund finner jag inte skäl att ta några initiativ för att göra läkarna mer uppmärksamma på enskilda sjukdomsgrupper.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Primär fibromyalgi hör till den s.k. mjukdelsreumatismen. Det är en stor sjukdomsgrupp, som orsakar många patienter lidande. De flesta är kvinnor i 25—50 års ålder, som har remitterats från läkare till läkare och fått olika behandlingar.
Primär fibromyalgi hör till den s.k. mjukdelsreumatismen, som är en stor sjukdomsgrupp som orsakar många patienter lidande. Patienterna är ofta kvinnor i 25-50-årsåldern, vilka remitterats från läkare till läkare och fått pröva olika behandlingar. Alltför ofta har de inte blivit tagna på allvar av läkarna.
Alltför ofta har de inte blivit tagna på allvar, och till slut har just det-att inte bli tagen på allvar — förorsakat det största psykiska lidandet. Men att inte bli trodd, att inte bli tagen på allvar — det är ingenting specifikt för personer med primär fibromyalgi. Jag har mött många människor inom det förbund där jag är verksam, Neurologiskt handikappades riksförbund, som kan vittna om detta.
Ändå finns det både typiska symptom och övriga symptom som gör att man kan ställa en ganska säker diagnos om vissa av symptomen föreligger. Att inte bli trodd, att inte bli tagen på allvar, är tyvärr inget specifikt för personer med primär fibromyalgi. Många människor med olika neurologiska symptom kan vittna om samma sak.
Ibland är det svårt för läkarna att fastställa diagnosen. Men när det gäller fibromyalgi går det. Det finns både obligatoriska och övriga symptom, och diagnosen anses säker om vissa av symptomen föreligger. Här handlar det alltså om att informera och fortbilda läkarna.
Självfallet är det svårt för läkare att kunna ställa rätt diagnos när symptomen inte är tydliga och vanliga. Men att ta patienten på allvar är mycket viktigt.
Det är ytterst viktigt att det sker, eftersom så många kvinnor kan vittna om den förnedring och vanmakt de känner över att läkarna bara tror att de gnäller. Statsrådet säger i svaret att lagen säger att läkarna skall lyssna. Hon säger också att socialstyrelsen skall gå ut med information när det behövs — alltså krävs inga initiativ.
Stora krav måste därför ställas på vilken information och fortbildning som läkarna kontinuerligt måste få ta del av. Avser statsrådet att ta initiativ till att läkarna blir mer uppmärksammade på sjukdomsgrupper, t.ex. primär fibromyalgi, för att minska patienternas lidande och få dem att bli tagna på allvar?
Men här har det ju inte fungerat, och därför frågar jag: Anser inte statsrådet att socialstyrelsen behöver aktiveras gentemot läkarna på den här punkten?
Fru talman! Den här sjukdomsgruppen är föremål för mycket stor uppmärksamhet i hela världen. Det hölls ett symposium på läkarstämman 1987 och det kommer en artikel i Läkartidningen kring detta ämne. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg görs en studie om hur akupunktur påverkar fibromyalgi, och enligt denna pilotstudie verkar det finnas förutsättningar för goda resultat. Fru talman! Jag tror att socialstyrelsen följer den här utvecklingen och att socialstyrelsen agerar när det är nödvändigt.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig från vilket år alkoholkonsumtionens utveckling skall beräknas när det gäller målet att uppnå en sänkning med 25 96 fram till år 2000. Sverige har år 1984, liksom 33 andra länder inom WHO:s Europaregion, anslutit sig till den av WHO utarbetade hälsopolitiska strategin för Europaregionen. Ett av de hälsopolitiska målen är att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 96 till år 2000. Basåret för WHO:s hälsopolitiska program är 1980. Med anledning av att WHO:s strategi antogs år 1984 har det i diskussionen varit vanligt att utgå från det året vid beräkningar av målets konsekvenser för Sveriges del. Även i den nämnda propositionen gjordes en siffermässig exemplifiering med utgångspunkt från år 1984. En central utgångspunkt för WHO:s ambition i de här sammanhangen är att samla medlemsländerna kring gemensamma insatser för att nå viktiga hälsopolitiska mål. Det är viktigt att de länder som anslutit sig till målen har gemensamma definitioner och utgångspunkter. Detta är bl.a. en förutsättning för den löpande utvärderingen av måluppfyllelsén. Det vore olyckligt om Sverige som enskilt land avvek från vissa gemensamma utgångspunkter, t.ex. utgick från ett annat basår än övriga länder. Det officiella WHO-målet har — som jag redan påpekat — 1980 som basår.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Det är riktigt att riksdagen fattade det här beslutet 1985 och att vi då utgick ifrån att 1984 gällde som basår för beräkningen av hur mycket den framtida alkoholkonsumtionen skulle sänkas. Det förefaller då märkligt att man först nu från regeringens sida påpekar att 1980 är det basår som man skall utgå ifrån. Kan det möjligen bero på att man därigenom kan tillgodoräkna sig den sänkning av konsumtionen som skedde fram till 1984? Det har ju visat sig att alkoholkonsumtionen ökat under senare år, vilket gör att redovisningen blir alltför positiv, om man använder sig av konsumtionstalen mellan 1980 och 1984 i stället för att ha 1984 som basår. Om man har 1980 som basår skulle det innebära att man år 2000 skulle acceptera en alkoholkonsumtion av 5 liter sprit per person och år. Om man har 1985 som basår är motsvarande tal 4,5 liter. Om WHO är så heligt för oss i Sverige, bör man väl titta på hela det beslut som man fattade inom WHO eller det sekreteriat som behandlade dessa frågor. Enligt uppgift som jag har fått så fanns det ett förslag att de länder som hade en alkoholkonsumtion av 10 liter per invånare och år skulle ha som mål att minska konsumtionen med 20 96 under perioden 1980-1990. I vårt fall gäller tidsperioden fram till år 2000. Jag anser att riksdagens beslut innebär — och den uppfattningen delas av nykterhetsrörelsen och socialstyrelsen — att det år från vilket man skall räkna konsumtionsminskningen bör vara 1984. Jag vill påstå att det här visar att regeringen inte har varit så handlingskraftig när det gäller att uppfylla målet och att man därför med det här sättet att räkna vill visa att man vill nå målet men på ett falskt sätt.
Fru talman! Att utgå från 1980 som basår är inte ett uttryck för en sänkt alkoholpolitisk ambition. Jag tycker att jag i mitt svar klart och tydligt har förklarat varför basåret är 1980. Det finns en jämförande studie genomförd av finländska alkoholforskare när det gäller alkoholkonsumtionens utveckling i de nordiska länderna. Man har gjort en analys mot bakgrund av WHO:s alkoholpolitiska mål, och man utgår i denna studie från 1980, som ju är basåret för WHO:s hälsopolitiska program. Det skulle alltså vara egendomligt om vi då använde 1984 som basår. När det gäller att visa handlingskraft inför hur man skall hantera alkoholpolitiken är kanske inte valet av 1980 eller 1984 som basår tecknet på handlingskraft eller inte handlingskraft. Det är i stället arbetet med att komma till rätta med problemen och försöka få ned alkoholkonsumtionen. Jag tycker det är viktigare att ta itu med de oroande tendenser som finns när det gäller alkoholkonsumtionen bland ungdom. Där har vi presenterat ett program, som skall vara en aktion mot droger och som vänder sig till ungdomar. Det tycker jag visar på handlingskraft, fru talman.
Fru talman! Det är bra med ett handlingsprogram när det gäller ungdomarnas situation. Det skulle ha kunnat komma betydligt tidigare, om man hade följt den statistik som visar att det finns tendenser till ökad alkoholkonsumtion bland ungdomsgrupperna. Men det handlar trots allt om en rätt stor del av konsumtionen, om den skall sänkas eller inte, beroende på vilket år man utgår ifrån. Ambitionen är att man skall nöja sig med en konsumtion av 5 liter, som också ger stora skador, i stället för vad vi inom nykterhetsrörelsen och även socialstyrelsen har räknat med. Det är skillnad i ambitionen att nå ett mål — det vill jag nog påstå. Socialstyrelsen har inte förrän nu fått uppdrag att sätta i gång med ett handlingsprogram som skulle kunna verkställa beslutet. Frågan är varför just 1980 skall gälla, när inte 1990 gäller, ett år som också anges i WHO:s uttalande.

Fru talman! Per Gahrton har frågat mig om jag anser att prissänkning som effekt av smyganslutning till EG är acceptabel. Prisinstrumentet är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken. Skattesystemet på alkoholområdet är utformat så att det ger en i förhållande till alkoholstyrkan progressiv beskattning. En viktig princip är att alkoholpriserna skall följa prisutvecklingen i samhället och dessutom ytterligare höjas eller differentieras då det är alkoholpolitiskt motiverat. Riksdagens skatteutskott har uttalat att prisändringar av flera skäl bör göras relativt ofta. Riksdagens senaste beslut om förändringar av dryckesbeskattningen fattades i mars i år . Med anledning av regeringens proposition om Sverige och den västeuropeiska integrationen uttalade utrikes-, socialoch skatteutskotten i våras att de sociala och hälsomässiga strävanden som vägleder den svenska skattepolitiken på alkoholens och tobakens område inte bör försvagas genom ett samarbete med EG. Fru talman! Jag kan helt ställa mig bakom detta uttalande. Den framtida alkoholpolitiken bör alltså även fortsättningsvis bedrivas i enlighet med grundtankarna i 1977 års alkoholpolitiska beslut.

Fru talman! Jag tackar för svaret trots att det inte var något svar. Bakgrunden till frågan är en artikel i Arbetet, socialdemokratisk, där reportern säger att en ”konsekvens vid ett närmande till EG är drastiskt sänkta spritpriser, vilket gjort många nykterister till EG-motståndare”. På detta svarar Lennart Pettersson: ”Det är väl ett litet problem, eller inget problem alls.” ”Som skåning har man kanske en lite lättsinnigare syn på detta.” Lennart Pettersson är upplysningsvis inte medlem av Skånepartiet utan näringsutskottets nye ordförande, socialdemokrat. Men han har rätt på en punkt, nämligen faktabeskrivningen, att en harmonisering med EG leder till sänkta alkoholpriser. TCO har genom sin ekonom Stig Tegle gjort en utredning som visar att spritpriserna kommer att sjunka med 52 96, vinpriserna med 44 96 och starkölspriserna med 28 96, vilket beräknas leda till konsumtionsökning på 16 Yo för sprit, 22 2 för vin och 14 2 för öl. Hur tänker socialministern undvika detta? Hur skall det gå att undvika detta, om man fullföljer harmoniseringen enligt riksdagens principbeslut? Går det att undvika? Vad är det för metoder man skall använda? Skall man avstå från harmonisering, trots att riksdagen faktiskt avslog vissa motioner med förslag om att man uttryckligen skulle göra undantag för alkoholpolitiken? Skall man avstå från harmonisering, eller har man något trick för sig? Vi hörde nyss hur man hänvisade till WHO. I bryggarnas tidning Bryggeritidningen finns en intervju med EG:s ordförande i alkoholkommittén. Han avvisar WHO:s målsättning för alkoholpolitiken. Hur tänker regeringen klara av detta mycket allvarliga problem, denna följd av smyganslutningen till EG? Jag tycker inte svaret var särskilt upplysande och ber om ytterligare svar.
Fru talman! Inledningsvis får jag höra att Per Gahrton tycker att han inte fick något svar alls. I slutet av sitt anförande sade han att svaret inte var tillräckligt upplysande. Jag vet inte vad definitionen på ett svar är enligt Per Gahrtons uppfattning. Jag har försökt förklara vad som ligger bakom den svenska alkoholpolitiken. Några trick, Per Gahrton, skall vi inte ha för oss när vi bestämmer hur alkoholpolitiken i Sverige skall utformas. Hur den skall utformas har Sveriges riksdag lagt fast 1977. Det är så som jag har sagt i mitt svar, nämligen att det är 1977 års alkoholpolitiska beslut som ligger till grund för den svenska alkoholpolitiken. Ett av de viktiga instrumenten är prisinstrumentet, och det skall vi hålla fast vid till dess att denna riksdag beslutat något annat, vilket jag hoppas att den inte gör.
Fru talman! Socialministern förbigår ju problemet, nämligen att det finns ett principbeslut från riksdagen som hade socialdemokratiskt stöd som säger att EG-harmoniseringen skall omfatta allt utom utrikesoch säkerhetspolitiken. Den skall också omfatta punktskatter. Alkoholpolitiken använder sig av skatteinstrumentet punktskatter som ett viktigt medel att nå målen. Det sägs klart ut från EG-håll och från de svenska debattörer som inser vad EG-anpassningen leder till att harmoniseringen kommer att förutsätta och kräva en drastisk sänkning av de svenska alkoholskatterna. Det är ju verkligheten. Därför måste jag fråga: Förnekar socialministern denna verklighetsbeskrivning? Vad är det för fel på verklighetsbeskrivningen att EG-anpassningen kräver radikalt sänkta punktskatter på alkohol?
Fru talman! Verkligheten när det gäller den här harmoniseringen finns beskriven i regeringens proposition och i de uttalanden som har gjorts av både utrikes-, socialoch skatteutskotten. Jag har i mitt svar till Per Gahrton sagt ”att de sociala och hälsomässiga strävanden som vägleder den svenska skattepolitiken på alkoholens och tobakens område inte bör försvagas genom ett samarbete med EG”.
Fru talman! Det skall bli mycket spännande att höra om den svenska nykterhetsrörelsen, och för den delen även de många som inte är helnykterister men som jobbar med socialt arbete och vet vad alkoholpolitiken handlar om, tycker att det verkar tillförlitligt och betryggande att regeringen anser att skattepolitiken på det här området inte bör försvagas genom ett samarbete med EG. Om det visar sig att EG för att godkänna harmoniseringen och acceptera den kräver anpassning även beträffande alkoholpolitiken, vad gör statsrådet Sigurdsen då? Kommer hon att protestera eller kommer hon att finna sig i att det blir på det sättet. Jag tror att det är väldigt många som är oroliga och som skulle vilja ha ett klart besked på den här punkten.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att få en snabb lösning på ersättningsfrågan för kvicksilverförgiftade tandvårdspatienter. Inledningsvis måste jag konstatera att, enligt socialstyrelsens allmänna råd från den 17 maj 1988 om utredning av patienter med symtom som antagits bero på kvicksilverexponering från amalgam samt om användning av amalgam, det ännu inte finns något vetenskapligt underlag som tyder på att kvicksilverexponering från dentalt amalgam orsakar förgiftningssymtom. Socialstyrelsens expertgrupp framhöll dock att amalgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandfyllningsmaterial och att utvecklingen av nya tandfyllningsmaterial bör stimuleras. I avvaktan på att sådana material finns tillgängliga som generell ersättning för amalgam kan dock amalgam fortfarande användas som tandersättningsmaterial. I de allmänna råden från socialstyrelsen anges också att personer med symtom som antas bero på kvicksilverförgiftning från amalgam genom läkares försorg bör genomgå sådan medicinsk utredning som besvären kan motivera. Det anges också att diagnosen kronisk kvicksilverförgiftning bör grundas på positiva kriterier som karaktäristiska besvär, känd exponering och förhöjd kvicksilverkoncentration i blod/urin. I sådana fall rekommenderar riksförsäkringsverket i sina allmänna råd om tandvårdsförsäkringen från den 1 juli 1988 att patienten får avgiftsfri tandvård vid utbyte av amalgamfyllningar mot annat material. Sammanfattningsvis gäller således att bidrag i form av avgiftsfri tandvård i dag lämnas vid utbyte av amalgamfyllningar mot annat material vid diagnosen kronisk kvicksilverförgiftning. När det gäller patientens kostnader för den medicinska utredningen följer dessa de allmänna ersättningsregler som gäller för öppen läkarvård, dvs. patienten får betala 50 kr. om utredningen görs inom den offentliga vården.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Problemet med den här frågan är, som jag ser det, att ord står mot ord. Gertrud Sigurdsen säger att det inte finns något vetenskapligt underlag som tyder på att kvicksilverexponering från dentalt amalgam orsakar förgiftningssymtom. På den punkten står ord mot ord. Det finns en mängd patienter som är drabbade av detta och som är väldigt säkra på sin sak. Det finns också experter som är säkra på att sambanden faktiskt finns. Det är det som gör den här frågan så komplicerad. Ett annat faktum som gör saken komplicerad är att diagnosen är så svår att ställa. Den skall grundas på positiva kriterier så som karakteristiska besvär, känd exponering och förhöjda kvicksilverkoncentrationer i blod och urin, säger Gertrud Sigurdsen. Allt detta är mycket svårt att fastställa. Faktum är att det just i denna fråga är angeläget att ha en omvänd bevisföring. Som läget är i dag är det patienterna som måste bevisa att sambanden föreligger. Vi vet att symtomen är diffusa och att de kan tyda på en väldig massa andra saker. De kan ha likheter med symtom på en mängd andra sjukdomar. Detta leder till att patienter många gånger slussas från den ena läkaren till den andra, från den ena provtagningen till den andra i flera år för att till slut hamna hos en psykiatriker, eftersom patienterna anses lida av depression eller något annat. Det krävs att diagnosen kronisk kvicksilverförgiftning skall kunna ställas trots vetskapen om att den diagnosen är hart när omöjlig att ställa på ett sådant vetenskapligt sätt som krävs. Då undrar jag fortfarande: Är det inte dags att flytta över bevisbördan från patienterna till de ansvariga så att säga? De patienter som själva, kanske subjektivt, upplever att kvicksilverförgiftning är roten till deras onda bör behandlas som om det var så.
Fru talman! Jag kan hålla med om den inledande beskrivningen att ord står mot ord och att experter har olika uppfattningar. Detta är väl naturligt om man är osäker på något som inte är vetenskapligt prövat. Diagnosen är också svår att ställa. Fru talman! Nu vill jag upplysa om att Gudrun Schyman har ställt frågan om ersättningsanspråken, och den frågan har jag svarat på. Jag har också sagt att för att ersättningen skall kunna erhållas bör patienten genomgå en medicinsk utredning där besvären kan motiveras, och detta står också i det allmänna råden. I övrigt vill jag hänvisa till de svar som jag har givit på den ställda frågan.
Fru talman! Jag kan bara beklaga att det inte går att få en förändring i synsättet i vad gäller diagnostiseringen och var man lägger ansvaret i de här frågorna. Detta kräver kanske ännu mer opinionsbildning än hittills. Från början skrattade man bara åt patienterna och sade att de bara var ute och svamlade och att det egentligen bara handlade om andra saker. Arbetet måste tydligen fortgå än längre, och man måste försöka få fram än mer bevis för sambanden. Detta är tråkigt, eftersom väldigt många människor drabbas mycket hårt i dessa sammanhang, men jag får väl återkomma, som det heter.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder beträffande allmän hälsoundersökning med mammografi mot bakgrund av de resultat som nyligen redovisats från Malmö. Jag finner inte att de resultat som redovisats ger anledning till särskilda åtgärder från regeringen. Det ligger i socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet att bevaka att den medicinska verksamheten sker med beaktande av tillgänglig kunskap och erfarenhet. Socialstyrelsen följer noggrant utvecklingen och kommer att granska de resultat som presenterats av Malmöforskarna. För närvarande finns inte några planer på att vidta ändringar i rekommendationerna. Med socialstyrelsens medicinska bedömningar som grund vill jag slutligen framhålla att jag är beredd att ställa upp i den kvinnliga kampen för rätten till mammografiundersökningar som kommit till uttryck i en artikel i en av dagens morgontidningar.

Fru talman! Eftersom det är första gången jag får ordet här i riksdagen, vill jag först säga att jag som läkare har att följa de etiska principer som stakades ut av Hippokrates 400 år f. Kr. De innebär att jag skall göra allt som står i min makt till gagn för de sjuka och söka avvärja allt som kan medföra att människor kommer till skada och drabbas av ohälsa. De principerna kommer att vägleda mig också här i riksdagen. Sedan till hälsoundersökning med mammografi. Det har gått trögt med utbyggnaden. Två år efter socialstyrelsens allmänna råd har knappt hälften av landstingen infört eller planerat att införa hälsoundersökning med mammografi. Tveksamheten är säkerligen till stor del grundad på den debatt och det ifrågasättande som har förts fram av främst män om mammografins värde. Nu har två svenska studier visat samma sak, nämligen att kvinnor efter menopaus gagnas av mammografi. Vad beträffar kvinnor före menopaus råder en viss osäkerhet om hur man skall tolka resultaten. Data är på väg som jag tror kommer att räta ut de frågetecknen, och jag är liksom socialministern övertygad om att socialstyrelsen har all kompetens att bedöma dessa data. Men den pågående debatten inger oro. I dagens trängda ekonomiska läge i hälsooch sjukvården finns det risk för att kvinnors krav på resurser till sjukdomar som drabbar kvinnor får stå tillbaka. Därför är jag mycket glad för att socialministern vill ställa sig bakom denna kvinnokamp — tack!

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen vill jag meddela att jag på grund av resor inte kan besvara interpellation 18 av Anna Wohlin Andersson om fördelningen av medel för investeringar i länstrafikanläggningar och interpellation 25 av Karin Israelsson om föreskrifterna om användningen av dubbdäck inom den föreskrivna tiden. Jag har kommit överens med interpellanterna om att besvara dessa interpellationer den 18 november.
Herr talman! Jag hade för avsikt att besvara interpellationen av Gunnar Björk angående föräldrapenning vid medverkan i föräldrakooperativt daghem den 24 oktober, men eftersom interpellanten är förhindrad att ta emot svaret då kan interpellationen inte besvaras inom den föreskrivna tiden av fyra veckor. Jag har kommit överens med Gunnar Björk om att besvara interpellationen den 8 november.

Fru talman! Kent Lundgren har frågat statsministern om det är möjligt att diskutera ett eventuellt stopp för det pågående motorvägsbygget mellan Stora Höga och Ljungskile. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Arbetsplanen för byggande av motorvägen prövades av regeringen den 3 september 1987. Regeringen, som delade länsstyrelsens och vägverkets bedömningar, fastställde planen. Någon omprövning av regeringens beslut är inte aktuell.

Fru talman! Det är riktigt som kommunikationsministern säger i svaret, att frågan ligger på kommunikationsministerns bord — om den enbart hade gällt motorvägen. Att jag ställde frågan till statsministern beror på att den handlar om överlevnadsfrågorna totalt sett, där motorvägen i Bohuslän bara är en ur miljösynpunkt förkastlig del. Jag vet alltså inte om kommunikationsministern egentligen kan fortsätta svara. Min fråga gällde vilken tolkning som läggs in i folkviljans yttring i valet, om det är den tolkning jag gör i min fråga eller en annorlunda tolkning. Om det är min tolkning som gäller, vilka stora miljöförstörande undantag vill kommunikationsministern i så fall göra för att därefter eventuellt kunna diskutera förutsättningslöst om resten? Eller är det så att ”förutsättningslöst” är ett tabubelagt ord i dagens partioch blocklåsta politiska värld?
Fru talman! Tolkning av valresultat kan man naturligtvis ägna mycken tid åt att diskutera.

Det är därför inte säkert att den tolkning som här nämndes är den rätta. Men jag tror inte att vi skall tillämpa tolkningar av valresultat på pågående byggnationer över huvud taget.
Fru talman! I så fall vill jag bara meddela att jag blir tvungen att återupprepa frågan till statsministern, fast med andra exempel, så att jag får svar på den.

Fru talman! Iris Mårtensson har frågat utbildningsministern om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att öka platsantalet till utbildningen av trafikflygare inom landet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vid trafikflygarhögskolan utbildas för närvarande 90 elever per år, 60 svenska och 30 norska. Vid privata skolor utbildas dessutom ca 30 elever per år. Därutöver utbildar sig en del svenskar i egen eller i flygbolags regi vid skolor i utlandet, i första hand USA. Även om det i dag råder en viss brist på piloter till följd av att efterfrågan är större än utbildningsvolymen, pekar prognoserna mot en mindre efterfrågan något år in på 90-talet. Jag anser att staten har vidtagit de åtgärder som är rimliga genom nuvarande utbildning vid trafikflygarhögskolan och det särskilda statsbidraget till privatutbildning. Jag avser därför inte att nu vidta några ytterligare åtgärder.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, som är föranledd av att en ung kille från mina hemtrakter ville söka till pilotutbildning men inte hade möjlighet att komma in på utbildningen i Ljungbyhed. Konkurrensen till de flesta flygtrafikyrken är stor. Även om inte antalet sysselsatta inom yrkesgrupperna kommer att öka i någon större omfattning, finns det varje år ett rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar, byte av yrke och byte av arbetsplats. Dessutom kommer flygtrafiken troligen att öka, både inrikes och utrikes. Jag är glad för det svar jag har fått av kommunikationsministern. När man tittar tillbaka, har det varit mycket otillfredsställande med de utbildningsplatser som har funnits. Eftersom pilotutbildningen i Ljungbyhed är den enda i Norden som står under statlig tillsyn och således berättigar de studerande till studiemedel och avgiftsfri undervisning, förstår man att de flesta vill söka den utbildningen. Nu nämner kommunikationsministern också det särskilda statsbidraget till den privata utbildningen. Detta underlättar naturligtvis också för rätt många — det blir ju inte fullt så kostsamt. Jag tackar än en gång för svaret, som var tillfredsställande.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilket tidsschema som för närvarande gäller för ett beslut om en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. I augusti förra året presenterade de danska och svenska Öresundsdelegationerna sina rapporter, som behandlade bl.a. tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter på fasta förbindelser över Öresund. Rapporterna remissbehandlades under förra hösten. Öresundsdelegationerna har därefter fått i uppdrag att komplettera 1987 års rapporter med bl.a. en utredning om en borrad järnvägstunnel mellan Malmö och Köpenhamn. Detta arbete pågår för närvarande, och jag har fått veta att delegationerna räknar med att redovisa sitt uppdrag strax efter årskiftet 1988-1989. Det finns inte någon möjlighet att nu förutse när riksdagen kan fatta beslut i ärendet.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Men en sak fattas i svaret. Där talas det om arbetet i delegationerna i Danmark och Sverige. Däremot säger statsrådet icke ett enda ord om den remiss som egentligen är skulden till att frågan har förhalats, nämligen den remiss som man beslutade om förra året på den socialdemokratiska kongressen. Detta är ganska intressant. Såvitt jag förstår var anledningen till att socialdemokraterna inte vågade sig på en votering på nämnda kongress att opinionen emot var stark och att man inte ville figurera i massmedia som ett parti som är aningen splittrat. När det gäller det här med broar och kommunikationer vill jag säga till statsrådet: Om man frågar människor vad de spontant tycker är den bästa och den säkraste förbindelsen över ett vatten, skulle alla säga att en bro är det bästa alternativet. Men om det när det gäller den remiss som ni nu har valt att genomföra i ert parti visar sig att det bara blir en knapp majoritet för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, hur kommer ni då att agera? Ni har ju trots allt hängt upp era argument på den remissen hela tiden. Det handlar alltså inte om de olika delegationerna i Sverige och Danmark. Det skulle vara bra för oss skåningar — ja, t.o.m. för alla svenskar — om vi fick ett klart besked på den här punkten.
Fru talman! Det är inte bara inom det socialdemokratiska partiet som det finns litet olika synpunkter på hur de här förbindelserna skall ordnas utan det gäller också, såvitt jag förstår, flertalet partier. Naturligtvis är det därför inte möjligt för mig att besvara hypotetiska frågor från Sten Andersson i Malmö. Om jag kunde säga hur vi skulle göra efter rådslaget, skulle det ju inte vara någon större poäng med att ha ett sådant. Meningen med rådslaget är ju att det skall påverka vårt beslut. På den mera distinkta frågan om det bästa sättet att ordna en förbindelse över vatten kan jag svara att det sannolikt är att ha en bro. Men under ett vatten är det förmodligen en tunnel.

Fru talman! Är det möjligen så, att statsministerns svar på den första frågan i dagens frågedebatt har gjort den här debatten mera levande? Framför allt finns det nu inslag av humor i debatten, vilket vi har all anledning att glädja oss åt. Men fortfarande gäller frågan: Om det, när det gäller det remissförfarande som kommer att genomföras bland socialdemokraterna runt om i landet, skulle bli en knapp majoritet för en bro mellan Malmö och Köpenhamn, hur kommer regeringen då att agera? Kommer ni att agera som anhängare av demokratin och således låta majoriteten bestämma eller kommer ni även fortsättningsvis — som ni ju redan under, tyvärr, alltför lång tid gjort — att förhala en fråga som är ytterst viktig inte bara för oss skåningar utan för hela Sverige?

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad jag avser att göra för att staten skall ansvara för kostnaderna för Södertälje Syd. Bakgrunden till Annika Åhnbergs fråga är den utbyggnad av järnvägen som skall ske mellan Flemingsberg och Järna. Den sträckning av banan som ursprungligen planerades gick inte via Södertälje. Av främst regionaloch trafikpolitiska skäl har starka önskemål framförts från bl.a. Södertälje kommun om att järnvägen skulle passera genom Södertälje. Den sträckning som regeringen nyligen givit banverket i uppdrag att arbeta utifrån har utformats i enlighet med detta önskemål. En linjesträckning via Södertälje innebär betydande merkostnader i förhållande till det ursprungliga alternativet. Samtidigt är sträckningen framför allt till nytta för invånarna i den berörda regionen genom förbättrade järnvägsförbindelser såväl lokalt som med landet i övrigt. Mot denna bakgrund har ett avtal om finansiering av merkostnaderna för Södertäljealternativet träffats mellan de olika intressenterna, däribland Södertälje kommun. Jag finner inte anledning att ta något initiativ för ett ökat statligt kostnadsansvar.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, med vilket jag dock inte är nöjd. Det är med blandade känslor som vi i Södertälje ser fram emot projektet Södertälje Syd. Det är visserligen mycket positivt att det byggs en ny fjärrtågsstation. Det är ju mycket viktigt ur miljösynpunkt att järnvägen blir ett alternativ till bilen och flyget. Vidare är det särskilt positivt att en fjärrtågsstation anläggs i Södertälje, eftersom det läget ger unika möjligheter dels när det gäller att kombinera tågtrafiken med såväl båtsom biltransporter, dels när det gäller att ansluta den nord-sydgående järnvägen till den, som jag hoppas, då utbyggda och förbättrade Mälarbanan. Detta är inte, vilket dock kommunikationsministern sade i sitt svar, något som främst angår Södertäljeborna. Det angår faktiskt hela Sveriges folk att järnvägsnätet byggs ut på ett sådant sätt att järnvägen blir ett bra alternativ till biltrafiken. I Södertälje har vi över alla partigränser — i viss mån med undantag av miljöpartiet, där man varit litet tveksam — varit synnerligen överens om den här satsningen. Vi har verkligen kämpat hårt för att få den till stånd. Det som nu skapar smolk i glädjebägaren är finansieringsfrågan. Södertälje kommun är en kommun som har ont om pengar. Pengarna behövs i stället till barnomsorg, till äldreomsorg och t.ex. till underhåll av skolbyggnader. Enligt min mening är det inte någonting annat än utpressning från statens sida när man säger: Javisst, var så god! Ni får en järnvägsstation, förutsatt att ni är med och betalar 90 milj.kr. Men 90 milj.kr. är en cerhört stor summa pengar för en kommun som redan har en ansträngd ekonomi. Således kan jag på intet sätt vara nöjd med svaret.
Fru talman! Vi kan vara överens om att det här förslaget har ett antal fördelar. Men samtidigt vill jag påminna om vad jag antydde i mitt frågesvar, nämligen att den ursprungliga tanken hos SJ var att tåget inte skulle stanna i Södertälje. I stället skulle det vara en anslutning i trakten av Järna. Man kan väl inte begära att resenärerna skall gå med på en, om även marginell, försämring genom att det blir ytterligare ett uppehåll för tåget — de flesta resenärer har ju inget intresse av att tåget stannar i Södertälje, eftersom de skall vidare neråt Hallsberg, Skövde eller Göteborg — samtidigt som de får betala extra för en sådan försämring. Därför är det väl rimligt att Södertälje, som har önskat få denna förbindelse av vissa andra skäl, som jag i och för sig tycker att det ligger någonting i, också får bidra när det gäller finansieringen. Men för den skull får man inte framställa det hela som om staten inte skulle ha tagit på sig en merkostnad. Staten har faktiskt tagit på sig en merkostnad i storleksordningen 190 milj.kr. även i detta sammanhang.
Fru talman! Om det är så att SJ från början har tänkt fel i denna fråga kan jag inte förstå varför södertäljeborna skall behöva betala priset för det. Det är märkligt att kommunikationsministern här har bestämda åsikter om på vilket sätt människor använder järnvägen och vilka resmål de har. Faktum är att människor har behov av att åka norrut och söderut, och även av att kombinera och byta för att ta sig tvärs över landet. Det kanske inte finns någon anledning att förlänga diskussionen i dag, eftersom kommunikationerna mellan mig och kommunikationsministern tydligen är blockerade, så att han inte kan ta till sig det jag säger om att detta angår hela landet. Jag får nöja mig så länge, men jag återkommer säkert i frågan.

Fru talman! Anders Björck har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att få Linjeflyg att fungera tillfredsställande vad gäller regulariteten i flygningarna. Med den prioriterade ställning som Linjeflyg har inom det svenska inrikesflyget följer också ett särskilt ansvar för att erbjuda en bra transportförsörjning. Tekniska fel och yttre omständigheter har enligt vad jag erfarit orsakat vissa problem under hösten. Åtgärder har redan vidtagits, bl.a. inhyrning av flygplan, för att höja regulariteten till normal standard.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Linjeflyg har monopol på ett stort antal av landets flyglinjer. Ingen konkurrens är tillåten — passagerarna har inget val. Så har statsmakterna bestämt. Staten har en stor ägarandel i Linjeflyg. Staten, här representerad av kommunikationsministern, har naturligtvis därför ett stort ansvar för att Linjeflyg fungerar tillfredsställande. Det gör det inte i dag. Ibland står — om man skall tro uppgifter från Linjeflygs personal — en tredjedel av flygplansflottan på marken på grund av tekniska fel. Så var det så sent som i måndags. Herr talman! En tredjedel av flygplansflottan är i så pass dåligt skick att den inte klarar att fullgöra sina trafikuppgifter. Detta drabbar passagerarna hårt. De betalar flygpriser som ligger i absoluta världstoppen när det gäller inrikesflyg. Det är då rimligt att kommunikationsministern tar passagerarnas parti, ser till att Linjeflyg kan fullgöra sina åligganden, håller tiderna bättre och ställer in färre flygningar. Nu säger kommunikationsministern att åtgärder redan har vidtagits, bl.a. inhyrning av flygplan. Det är bra, herr talman, men ännu bättre vore det om de inhyrda flygplanen kunde flyga.

Herr talman! Carl G Nilsson har frågat mig om jag avser att rekommendera trafikhuvudmännen att vid upphandling då lika kvalitet och volym gäller välja lägsta anbud. Det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade tidigare i år innebär ytterligare ett steg i den s.k. trafikhuvudmannareformen genom att trafikhuvudmännen ges ansvaret för all lokal och regional kollektivtrafik. Erfarenheterna hittills visar att ett decentraliserat och samlat ansvar inneburit en effektivare trafikproduktion med betydande standardhöjningar som följd. Enligt de riktlinjer som riksdagen givit skall trafikhuvudmännens upphandling ske på affärsmässiga grunder. I detta sammanhang skall givetvis även faktorer som kvalitet och effektivitet beaktas. Jag finner inte att det finns behov av någon styrning från regeringens sida avseende trafikhuvudmännens upphandlingsförfarande.

Herr talman! Tack för svaret på frågan, statsrådet! Motivet till frågan är att jag arbetar som vice ordförande i ÖstgötaTrafiken hemma i Östergötland och anser att det därför är min uppgift att se till att resenärerna får den bästa trafiken till lägsta möjliga pris. Vi upphandlade nyligen trafik i Östergötland, och det fanns då flera konkurrenter om trafiken, även konkurrenter till de nu befintliga trafikföreträdarna. Ett privat bolag var billigast i samtliga berörda trafikområden i länet. I ett fall var det så pass stor skillnad som 3 96 mellan alternativet med det lägsta priset och det befintliga kommunala trafikbolaget. Trots detta upphandlades inte alternativet med det lägsta priset, utan det befintliga kommunala trafikbolagets trafik. Om jag slår ut den stora skillnaden i pris på hela trafiken bara i det berörda länet, visar det sig att det rör sig om tiotals miljoner kronor i prisskillnad.

Herr talman! Det som nu sker med det nya förfarandet är att det förs in element av ökad konkurrens. Det är ännu för tidigt att kunna göra någon samlad bedömning av vad detta leder till, men enligt uttalanden från trafikföretagen i Östergötland har detta redan lett till kostnadsminskningar. När vi så småningom får den samlade bilden från hela landet tror jag att vi kommer att kunna konstatera att det nya förfarandet har inneburit att väsentliga kostnadsminskningar har uppnåtts när det gäller kollektivtrafiken. Jag känner mig ganska övertygad om att det blir slutresultatet. Däremot kan det knappast vara riktigt att staten går in och i detalj styr och talar om hur det skall vara, när denna förändring har gjorts just därför att vi tror att man ute i landet är vuxen nog att besluta om detta.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att medverka till att post som i dag transporteras med flyg resp. lastbil återförs till järnväg och förhindra en fortsatt negativ utveckling för järnvägsposten. Enligt postverket finns det i dag inte några planer på att ändra de transporter som går med tåg från Stockholm till Göteborg. Det är dessutom fortfarande så att den övervägande delen av all post transporteras med järnväg. Riksdagen har lagt fast vissa mål för postverket gällande service och ekonomi. Som jag tidigare har meddelat här i kammaren kan kraven på servicenivå när det gäller befordran av normalbrev medföra att posten inte alltid kan välja järnvägen före andra transportmedel, om järnvägsalternativet skulle medföra sämre möjlighet att nå servicemålet. Postverket bör självt besluta vilka transporter som skall användas för att klara postbefordran.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Orsaken till att jag har ställt frågan är att jag har kommit i kontakt med problemet och tycker att utvecklingen är oroande, också sett i ett vidare perspektiv. Det är faktiskt problem med hela godstrafiken och uppenbart när det gäller just postbefordran med brev, som minskar i omfattning. I det senare fallet är det inte bara fråga om en transport, utan ett arbete kan samtidigt utföras med sortering av brev. Jag tycker att det vore en inriktning att sträva efter att utnyttja järnväg i detta sammanhang. När det gäller fallet Stockholm-Göteborg har man nu senast den 3 oktober överflyttat transporter från järnväg till flyg. I verkligheten har man överflyttat dem från truck — järnväg till lastbil — flyg — lastbil, och där har man ingen sortering under resan utan den sker vid framkomsten. Det finns en uppenbar risk för att denna utveckling kan fortsätta. Jag menar att det är angeläget att ta vara på möjligheten att utvidga järnvägstransporten. Jag har fått besked om att 146 000 försändelser inte kommit fram dagen efter till följd av den här omorganisationen. Det är en avsevärd mängd i förhållande till den andel som denna omflyttning gäller. Sett ur detta perspektiv har det faktiskt inte blivit någon servicevinst utan i stället en serviceförsämring. Tidigare har det skett indragningar på linjerna Göteborg-Malmö 1987 och Göteborg-Linköping 1986, trots att tågen fortfarande går de sträckorna. Det betraktar jag inte som någon god utveckling, inte heller från trafiksäkerhetsoch miljösynpunkt.
Herr talman! Bakgrunden till Berndt Ekholms fråga är nog en sammanblandning av två olika saker, förstår jag nu. Det är nämligen så att de förseningar som har uppstått i Göteborg på senare tid inte beror på indragen postsortering på tåg, utan de beror på att man på grund av arbetsmarknadssituationen här i Stockholm har bestämt att man skall lokalisera ut arbetsuppgifter. Man får alltså inte folk till dessa arbetsuppgifter i Stockholmsområdet, och därför har man lokaliserat utsortering av post till bl.a. Göteborg. Dessutom har man — och det kanske inte var så bra — just vid samma tidpunkt genomfört en förändring av organisationen när det gäller brevbärardistrikten i Göteborg. Sammantaget har dessa två faktorer medfört vissa förseningar. Men här finns inte något samband med postsortering i s.k. postkupéer på järnväg.
Herr talman! Den information som jag har tagit del av pekar på att problemet är sammansatt. Det är olika kategorier som sorterar olika saker, och de påverkar varandra inbördes. Jag tycker inte att det är nödvändigt att hämta folk i Stockholm för att de skall transportera posten mellan Göteborg och Stockholm. Man kan lika väl hämta folk i Göteborg. Sedan är man också rädd för att den treårsplan som posten har kan innebära att utvecklingen som vi nu kan se en trend av fortsätter. Det började alltså med Göteborg-Linköping, fortsatte med Göteborg-Malmö och nu kommer Göteborg-Stockholm. Vad som är särskilt viktigt här — och det hoppas jag att kommunikationsministern kommer att lägga ned mycket arbete på — är att bryta den här trenden, så att vi inte får en fortsatt utveckling med övergång till lastbil och flyg.
Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om regeringen slutgiltigt beslutat vad som skall hända med det svenska använda kärnbränslet som finns i England. Mitt svar är nej.
Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen är beredd att förklara de sex nordligaste kommunerna i Kalmar län som temporärt stödområde. Regeringen har möjlighet att som tillfälliga stödområden peka ut orter eller regioner som drabbas av regionalpolitiska problem i samband med omfattande strukturförändringar inom näringslivet. Denna möjlighet har främst tillämpats i delar av Bergslagen när större strukturförändringar har genomförts i basindustrier som legat utanför stödområde. Ett annat exempel är kommunerna Uddevalla, Munkedal och Lysekil som under en period var inplacerade i stödområde i samband med nedläggningen av Uddevallavarvet. Jag är väl medveten om att utvecklingen i norra Kalmar län i vissa avseenden har varit ogynnsam. Situationen när det gäller t.ex. arbetslösheten har dock förbättrats avsevärt under det senaste året. Det råder nu även här stor efterfrågan på viss kvalificerad arbetskraft. Det hindrar inte att det finns anledning att på olika sätt underlätta sådana åtgärder som t.ex. bidrar till att bredda näringslivsstrukturen eller höja teknikoch kompetensnivån i företagen. Regeringen har därför under det senaste året gjort det möjligt för företag i de sex nordligaste kommunerna i Kalmar län att utnyttja sina investeringsfonder för investeringar i maskiner och inventarier. Regeringen har också lämnat stöd till det s.k. Östra Smålandsprojektet, i vilket vissa av kommunerna i norra Kalmar län medverkar. I projektet prövar man nya former för att utbilda personer som är anställda i företag. Erfarenheterna från projektet är hittills mycket goda. Problemen i norra Kalmar län är emellertid enligt min mening inte av den omfattningen eller av den karaktären att de, som i de exempel jag tidigare nämnde, motiverar att området utpekas som tillfälligt stödområde.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Att förklara norra Kalmar län som temporärt stödområde vore en utomordentlig hjälp till självhjälp i ett område som har mycket svåra problem. Det var av den orsaken som jag ställde frågan. Jag ställde den också därför att det finns en samlad framställan från länet om detta till regeringen. Länsstyrelsen gjorde en hemställan redan i april 1987. Invånarna i länet har inte fått något svar. Önskemålet upprepades i petitaframställningen 1988, men man har inte fått något svar förrän nu. Svaret på min fråga har också dröjt — det är nog ungefär tre veckor sedan jag ställde den — och jag trodde därför i min enfald att regeringen nu är beredd att överväga ett beslut i denna fråga. Så är tyvärr inte fallet. Beskedet var negativt. Regeringen sviker länet nu precis som man har gjort många gånger tidigare. Visserligen erkänner arbetsmarknadsministern att det i vissa avseenden är en ogynnsam situation i länet, men den är tydligen inte tillräckligt ogynnsam. Då vill jag fråga: Hur ogynnsam, fru arbetsmarknadsminister, måste utvecklingen bli, innan regeringen reagerar på problemen i Kalmar län? Det finns inget län i det här landet som har en sådan ogynnsam åldersstruktur. Det finns inget område —- inte ens Bergslagen eller Norrland — som haft en så negativ befolkningsutveckling under de senaste åren som just norra delen av Kalmar län. Medan södra delen ökade sin befolkning med ca 400 personer, svarade norra länsdelens sex kommuner för hela länets avfolkning på ungefär 4 000 personer under sex år. Hur ogynnsam skall utvecklingen bli, innan regeringen reagerar inför länets problem?
Herr talman! Länet har faktiskt en lägre arbetslöshet än vad genomsnittet i landet i dag har. Men jag är naturligtvis medveten om de inomregionala problem som Agne Hansson beskriver. När det gäller den generella diskussionen om investeringsfonderna har vi därför sagt att man för de norra kommunerna i Kalmar län skall se mycket positivt på de investeringar som breddar och kompletterar strukturen på arbetsmarknaden i dessa kommuner. Men faktum är att det också i den här delen av Kalmar län råder brist på viss arbetskraft. Regeringen lämnar ju inte eller har inte lämnat de här kommunerna utom all hjälp. Under den tid som man har haft möjlighet att nyttja investeringsfonderna för t.ex. maskiner och inventarier har ungefär 100 företag utnyttjat denna möjlighet och investerat för ca 170 milj.kr. Bara detta visar ju att verksamheten är i gång. Det är inte alldeles säkert att stöd till självhjälp är liktydigt med att man skall inrangeras i ett stödområde. Det finns olika sätt att arbeta på när det gäller stöd till regioner. Jag anser att det sätt som vi hittills arbetat på har varit bra och det har visat på goda resultat.
Herr talman! Beslutet om investeringsfonderna var positivt. Visserligen fick vi tjata länge innan vi fick dem, men beslutet var bra. Däremot bevisar de uttalanden som arbetsmarknadsministern nu gör att honinte har satt sig in i länets problem. Men, fru arbetsmarknadsminister, att arbetsmarknadssituationen skenbart ser så ljus ut och att vi inte har någon arbetslöshet beror på att ungdomarna tvingats flytta från länet. Vi har snart bara pensionärer kvar i länet, och det är klart att med en befolkning som inte är i aktiv ålder och vill arbeta blir det inga höga arbetslöshetssiffror. Dessutom säger arbetsmarknadsministern att det råder brist på viss kvalificerad arbetskraft, och det gör det. Men hur skall vi få sådan kvalificerad arbetskraft till länet om vi inte har sysselsättning att erbjuda för medflyttande familjemedlemmar? Det är ju det sons är problemet i länet.
Herr talman! Jag vill återigenom framhålla Östra Smålands-projektet som är ett sådant konkret projekt, där man går in med utbildning och kompetenshöjande arbete för företag i utveckling. Detta gör att t.ex. industristrukturen eller tjänstesektorn kan utvecklas genom att få hjälp med kompletterande utbildning. När det gäller åldersstrukturen sade jag också att jag är medveten om — och kanske väl så medveten som Agne Hansson — hur kommuner kan ha det ibland när det gäller industri och arbetsmarknad. Åldersstrukturen är ett problem, men jag sade också att man i fortsättningen skall se positivt på sådana insatser och sådana åtgärder som bidrar till att bredda arbetsmarknaden och sysselsättningsstrukturen i denna del av Kalmar län. Men det är inte detsamma som att föra in dessa kommuner i ett stödområde. Jag vidhåller att detta inte är nödvändigt i dagens arbetsmarknadssituation.